Herr talman! Mycket av det som Bengt Wiklund säger beträffande behovet av utbildning inom vuxenområdet är onekligen behjärtansvärt. Men vi skall ha klart för oss att vi när dessa frågor diskuterades på 1960 och 1970-talen — där Bengt Wiklund inledde sitt resonemang — hade en annan ekonomi i vårt land än vad vi har i dag. Jag kan inte frigöra mig från känslan att Bengt Wiklund, och även socialdemokraterna för övrigt, i viss mån lever efter det motto som Ludvig XV under l'ancien régime i Frankrike hade: Efter oss syndafloden. Man talar om att det här gäller viktiga områden, som man vill prioritera. Men varför kan man då aldrig från socialdemokratisk sida tala om vilka områden som i så fall skall drabbas av de besparingar som här har föreslagits? Vi måste väl ändå vara överens om, Bengt Wiklund, att besparingar måste göras, om vi inte skall visa en otrolig brist på solidaritet mot de svaga grupper i samhället som nu över huvud taget inte har någon möjlighet att göra sin stämma hörd. Vi kan inte leva på lån som våra barn och barnbarn skall betala.

Herr talman! Bengt Wiklunds uppgift att socialdemokraterna har vänt den ekonomiska utvecklingen får stå för hans räkning. Faktum är, Bengt Wiklund, att vår statsskuld växer med oroväckande hastighet, den har faktiskt fördubblats under de tre år som socialdemokraterna har suttit vid makten. Men vi kanske inte skall föra en ekonomisk-politisk debatt nu. Bengt Wiklund sade att det bör vara de äldre lågutbildades tur att nu få undervisning. Ja, det håller vi med om. Som jag sade i mitt huvudanförande garanterar vi med de besparingar vi har föreslagit dem som tidigare inte har kommit i åtnjutande av utbildning upp till grundskolans nivå möjligheten att få sådan utbildning inom vuxenutbildningens ram. Vi ger dem också chansen till den kompletterande utbildning som kan vara nödvändig för deras möjligheter att gå vidare till gymnasieskola, universitet och högskola. Jag förstår därför inte riktigt vad det skulle vara som Bengt Wiklund och jag är oense om. Det är fullt klart att vi har olika uppfattningar om hur stort penningbehovet är.

Herr talman! Jag kom onekligen in på ekonomi i början — det skall jag ta på mig. Men å andra sidan, Bengt Wiklund, går det ju inte, när vi talar om statliga anslag till verksamheter i statlig regi, att komma ifrån att vi också måste behandla den ekonomiska situationen. Jag vet inte, herr talman, om jag är speciellt solbränd. I vilket fall som helst har jag inte för avsikt att blekna under en eventuell solbränna, när jag framhåller att man faktiskt inte har lyckats vända på den ekonomiska utvecklingen.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1984/85:22 behandlas frågor rörande bl.a. svenskundervisning för invandrare, bidrag till driften av folkhögskolor och bidrag till viss central kursverksamhet. Som jag framhöll i mitt tidigare anförande i dag är bakgrunden till de besparingar moderata samlingspartiet föreslår i reservationerna 2,4, 5, 6 och 7, som är fogade till betänkandet, vår strävan att på sikt få balans i statsfinanserna. Vår prioritering inom utbildningssektorn har jag också redogjort för tidigare och skall här bara snabbt gå igenom våra ställningstaganden i de nu aktuella frågorna. För budgetåret 1985/86 föreslår regeringen att undervisningen för invandrare i svenska språket totalt får omfatta högst 490 000 timmar. Den lagbundna undervisningen halveras jämfört med innevarande år. Det är enligt vår mening en riktig åtgärd, eftersom kvoten inte kunnat utnyttjas fullt ut. Verksamhetsnedgången torde främst sammanhänga med nedgången i arbetskraftsinvandringen. Invandrare utan kunskaper i svenska har små möjligheter att få anställning i rådande arbetsmarknadssituation och därmed komma i fråga för den lagbundna undervisningen. De flesta invandrare torde därför vara hänvisade till ”övrig undervisning” i den mån de inte får svenskundervisning i samband med arbetsmarknadsutbildning. Vi anser, trots den föreslagna minskningen, att de i budgetpropositionen beräknade timtalen är för höga. Vi föreslår därför en begränsning till sammanlagt 380 000 timmar, varav 20 000 timmar lagbunden undervisning. Vårt förslag medför därför att anslagsbehovet minskar med 15 milj.kr. I proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder 1983/84:40 föreslog regeringen att koefficienten i det allmänna bidraget till driften av folkhögskolor skulle sänkas från 0,0037 till 0,0036. Vi föreslog en ytterligare sänkning med 0,0002 för att uppnå en lärartäthet på 2,0 lärartimmar per elevvecka till skillnad från dagens 2,5 lärartimmar per elevvecka. Vi upprepar detta förslag, herr talman. Därutöver föreslår vi att den totala undervisningsvolymen bibehålls vid 1984/85 års nivå, dvs. 702 500 bidragsveckor. Det innebär 1 000 veckor mindre än regeringens förslag. Regeringen föreslår vidare att ytterligare två folkhögskolor skall erhålla statsbidrag, nämligen Nordiska folkhögskolans i Kungälv verksamhet i Göteborg och Stensunds folkhögskolas verksamhet i Nyköping. Vi vill i anslutning härtill hänvisa till att ett enigt utbildningsutskott i sitt betänkande UbU 1978/79:21 uttalat sig för att en ökning av antalet statsbidragsberättigade självständiga folkhögskolor bör bedömas restriktivt. I enlighet härmed avvisar vi regeringens förslag att ge ytterligare folkhögskolor statsbidrag. Enligt vår mening är det i nuvarande statsfinansiella situation angeläget att ge den grundläggande utbildningen i grundskola och gymnasieskola prioritet före andra utbildningsinsatser. Sammanlagt uppgår våra besparingar rörande folkhögskolorna till 25 milj.kr. Herr talman! Enligt vår mening bör de organisationer som kommer i åtnjutande av bidraget till viss central kursverksamhet själva svara för sina kostnader. Vi föreslår därför i enlighet med tidigare förslag att anslaget avvecklas. Regeringen har anvisat 35 milj.kr. till anslaget, vilket finansieras via vuxenutbildningsavgiften. Vi vill överföra dessa medel till anslaget C 4. Bidrag till studieförbunden m.m. Slutligen, herr talman, föreslås i årets budgetproposition ett anslag om 100 000 kr. för att göra det möjligt att låta kulturarbetare bo och verka vid några folkhögskolor under någon månad varje år. I en motion av Birger Hagård yrkas avslag på budgetpropositionens förslag. Det finns, som anförs i motionen, anledning att på olika sätt ge stöd åt våra kulturutövare. Stödformerna bör emellertid vara väl genomtänkta och inte, som här är fallet, ha karaktär av förtäckt stipendieverksamhet. Vi moderater kan inte förorda, att riksdagen med den motivering som presenteras i propositionen godkänner att särskilda medel anvisas för kulturarbetares vistelse och medverkan vid folkhögskolor. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2,4, 5,6 och 7 i utbildningsutskottets betänkande 1984/85:22.

Nr 113 Herr talman!

Goda kunskaper i svenska är helt nödvändiga, inte endast för att få ett arbete utan även för att kunna behålla det, eller för att klara en yrkesutbildning eller en grundläggande teoretisk utbildning. Målsättningen med svenskundervisningen skall vara att invandrarna skall kunna hävda sig på den svenska arbetsmarknaden, att de skall klara sig i det dagliga livet och att de skall kunna tillgodogöra sig viktig information på svenska. Dels på grund av att förutsättningarna för invandrarna att tillägna sig det svenska språket är mycket olika, av språkliga, utbildningsmässiga och kulturella skäl, dels på grund av arbetsgivarnas underlåtenhet att följa den gamla 240-timmarslagen, så finns det i dag ett stort kvardröjande behov av svenskundervisning. Därför anser vpk att det är helt orimligt att det skall finnas en tidsgräns på fem år, varefter invandrarnas rätt till svenskundervisning upphör. Det får inte heller vara så, att nytillkommande invandrares rätt till svenskundervisning upphör efter fem år. En sådan tidsgräns bidrar inte på något sätt till svenskundervisningens måluppfyllelse. Om denna tidsgräns inte avskaffas är risken uppenbar att stora grupper kvinnor från vissa länder kommer att utestängas från svenskundervisning. Från vpk har vi sedan länge ansett att man borde ändra finansieringen av svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna har utgjort skäl för företagen att inte anställa invandrare och att på olika sätt smita undan sina skyldigheter. Det har man också gjort på ett framgångsrikt sätt. Det vore stötande, efter dessa försummelser och lagbrott, att belöna företagen genom att helt avlasta dem kostnaden. Vi anser att vpk:s tidigare förslag om att finansiera svenskundervisningen för invandrare genom en kollektiv arbetsgivaravgift fortfarande äger giltighet. Det skulle också ge möjligheter att använda statliga och kommunala medel för andra angelägna uppgifter på invandrarpolitikens område. Herr talman! Svenskundervisningen är om möjligt ännu viktigare för invandrarkvinnorna. De är en heterogen grupp. Deras förhållanden skiljer sig mycket beroende på varifrån de kommer och under vilka omständigheter de kommit till Sverige. I en rad avseenden har de en svår situation i jämförelse med svenska kvinnor men också i jämförelse med utländska män. Även för invandrarkvinnorna är arbetslösheten ett ständigt hot. Som outbildad arbetskraft har de svårt att få arbete, de arbetar i branscher där arbetslösheten slår hårt, och deras yrkesval är starkt begränsat på grund av dålig skolunderbyggnad och bristande språkkunskaper. 59 Därför anser vi att möjligheterna till svenskundervisning och samhällsorientering för invandrarkvinnorna skall öka. Detta bör ske utifrån kvinnornas situation och förutsättningar. Svenskundervisning och samhällsorientering måste baseras på de behov som invandrarkvinnorna har med hänsyn till sin situation i Sverige, sina förkunskaper etc. Vi är övertygade om att ökade insatser på det här området kommer att förbättra invandrarkvinnornas situation avsevärt. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Vi behandlar nu utbildningsutskottets betänkande 22 som gäller undervisning för invandrare i svenska språket och bidrag till driften av folkhögskolor. Låt mig börja med den senare frågan. Utskottet föreslår en utökning med två självständiga folkhögskolor. Moderaterna ställer sig negativa till detta förslag. Vi har tidigare i dagens debatt hört att moderaterna ser som sin huvuduppgift att skära ned bidragen till de olika utbildningsanordningar som finns. Det är enligt utskottsmajoriteten synnerligen viktigt att dessa två filialfolkhögskolor kommer till stånd. Den ena folkhögskolan, Stensund, har TBV som huvudman. TBV har för närvarande ingen folkhögskola, och vi har ju haft den principiella inställningen att huvudorganisationer skall få möjlighet att starta folkhögskolor. Den andra folkhögskolan är en speciell folkhögskola i Göteborg, som riktar sig till kvinnor. Vi tror det är viktigt att stödja kvinnorna i deras intresse för att skaffa sig en utbildning. Över huvud taget är vår principiella uppfattning den att den form av undervisning och utbildning som folkhögskolor erbjuder bör stödjas så långt som möjligt. Samma princip som Bengt Wiklund uttalade beträffande komvux gäller här, nämligen att utbildningen i mycket stor utsträckning riktar sig till sådana som inte tidigare haft möjlighet att få någon grundläggande utbildning. Den speciella utbildningsform som folkhögskolorna erbjuder gör att det finns alla skäl att ha den kvar. Men det ligger kanske i linje med moderaternas syn att på detta område såväl som på andra välja den vägen att ta ut högre avgifter och minska möjligheterna för dem som inte har fått en grundläggande utbildning att få det. Vi tycker att folkhögskolor är en bra form för dem som inte tidigare fått någon utbildning att tala om. Kammaren hade relativt nyligen möjlighet att diskutera frågan om undervisning för invandrare i svenska språket. Vid det tillfället behandlades en särskild proposition i ämnet. Vi tog då ställning till hur undervisning i svenska för invandrare skulle bedrivas i framtiden. De frågor som tas upp i reservation från vpk handlar i huvudsak om det antal år som rätt till undervisning i svenska för invandrare skall finnas. Riksdagen har beslutat att rätten till denna undervisning skulle upphöra efter fem år. Utskottet ansåg vid sin behandling — och framförde det också till kammaren — att en omprövning skulle ske om skäl förelåg. Vi får nu låta det nya systemet med undervisning i svenska för invandrare verka en tid. Därefter får vi, om skäl därtill föreligger, till förnyad prövning ta upp frågan om tiden skall förlängas. Det finns alltså all anledning att tills vidare stå fast vid det beslut som har — Nr 113 fattats om undervisning för invandrare i svenska språket. Onsdagen den Med detta, herr talman, ber jag att få yrka avslag på samtliga reservationer — 10 april 1985
svenska för invand Herr talman! När Lars Svensson förde sitt resonemang om folkhögskolor — rare, m.m. na slant väl tungan litet grand för honom, eller också talade han snabbare än han riktigt hann med att tänka. Det är faktiskt på det sättet, Lars Svensson, att de två folkhögskolor som nu föreslås bli självständiga redan finns i form av filialer. Det är alltså inte fråga om över huvud taget från moderat sida att förhindra att det bedrivs undervisning på dessa filialer i fortsättningen. Vi har hävdat — i enlighet med vad ett enigt utskott, där jag förmodar att även Lars Svensson fanns med på den tiden, har beslutat — att man skall vara restriktiv när det gäller att ge statsbidrag till nya självständiga folkhögskolor. Jag tycker att det hade varit riktigare att framställa saken på det sättet och inte att det är fråga om sedvanlig moderat avoghet gentemot undervisning för dem som har det svårt och besvärligt i samhället, som Lars Svensson underförstått har gjort gällande.
Herr talman! Jag är också medveten om att de här frågorna har diskuterats nyligen av kammaren i samband med behandlingen av den särskilda propositionen om svenskundervisningen. Men trots det har jag vissa frågor som jag inte fått besvarade ännu. Tidsgränsen som man har satt på fem år, varefter rätten till svenskundervisning skall upphöra, vad fyller den för funktion? På vilket sätt bidrar denna tidsgräns till att man uppfyller målsättningen för svenskundervisningsreformen? Om tidsgränsen inte fyller någon funktion, varför skall man då ha den kvar? Om man verkligen vill undersöka svenskundervisningsreformens effekter och förbättra eventuella fel, anser jag att dessa frågor bör besvaras. Varför har man den här tidsgränsen? Vad fyller den för funktion?
Herr talman! Vi har aldrig någon gång sagt från utskottets sida att det inte skall kunna inrättas nya folkhögskolor. Däremot har vi sagt att det skall iakttas restriktivitet i den frågan. Här finns två filialer som länge har stått på tur för att bli självständiga folkhögskolor. När man då finner synnerliga skäl för att ge dem denna möjlighet, tycker jag inte att det är något fel att man gör det. Tvärtom ger man folkhögskolorna bättre möjligheter att fungera, och jag pekade på den särprägel som de två nu aktuella folkhögskolorna har. Verkligheten är ju den, Göran Allmér, att ni föreslår en besparing på 25 milj.kr. på anslaget till folkhögskolorna, och den vill vi icke acceptera. Vi vill 61 ge dessa två folkhögskolor möjlighet att utvecklas med den profil som här har föreslagits. Det kommer de att kunna göra på ett helt annat sätt om de blir självständiga. Vi är positiva till det. Ni låter yxan gå fram här också, och det kan vi inte acceptera med hänsyn till de grupper som skulle drabbas. Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att vi väl får chansen på nytt att pröva om det finns skäl att förlänga tiden för rätt till svenskundervisning för invandrare utöver fem år.
Herr talman! Den fråga jag ställde har förblivit obesvarad. Det finns en målsättning för svenskundervisningsreformen, nämligen att skapa förutsättningar för invandrare att leva och fungera någorlunda normalt i det svenska samhället liksom att konkurrera på svenska arbetsmarknaden. Min fråga gällde på vilket sätt tidsgränsen vid fem år bidrar till denna måluppfyllelse. Varför skall man ha den här gränsen över huvud taget? Vad är det för konstruktivt bidrag till måluppfyllelsen att ha en sådan tidsgräns? Detta borde det gå att få svar på.

Herr talman! Gerd Engman och jag väckte under riksmötet 1983/84 en motion om statsbidrag till stiftelsen Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Utskottet avstyrkte på grund av det ekonomiska läget, men utskottets talesman var mycket positiv till Kvinnofolkhögskolan och dess verksamhet. Jag gjorde då det uttalandet att vi som arbetade för en självständig kvinnofolkhögskola skulle fortsätta vårt arbete och komma igen med våra krav. Desto mer glädjande är det att konstatera att kvinnofolkhögskolans eget arbete har bevisat nödvändigheten av ett statligt stöd. Vi är många som gläder oss åt detta erkännande av skolan och dess arbetsmetoder. Jag skulle vilja citera Gunhild Kyle, professor i kvinnohistoria, som uttalade sig för en kvinnofolkhögskola och dess självständighet: En kvinnofolkhögskola är särskilt viktig för de kvinnor som inte i första hand söker sig till universiteten. De har i sina liv ofta upplevt den påtagliga bristen på jämställdhet i dagens samhälle. En kvinnofolkhögskola blir en plats där kvinnoforskaren kan dela med sig av sina resultat samtidigt som denna kontakt stimulerar till nya frågor. Det är alltså verkligen en egen folkhögskola med en egen, speciell profil som vi talar om. Det är en stor dag för alla dem som arbetat för kvinnofolkhögskolans självständighet, när vi i dag fattar det här beslutet. Jag yrkar härmed bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall inte tala om svenska för invandrare, utan jag vill säga några ord om min motion nr 1934 om inrättandet av en idéburen folkhögskola i Stockholms län; LO-distriktet skulle vara huvudman. I utskottsbetänkandet står det att lokalfrågan enligt skolöverstyrelsen inte har varit löst. Den är löst i dag. Folkets hus tar över det näraliggande Norra latins lokaler, och möjligheter har öppnats för skolans placering där. Som en annan orsak anges finansiella skäl. Det är faktiskt så, att under tiden har, som vi hört, flera folkhögskolor av olika karaktär sett dagens ljus. Varför är det så angeläget att en ny folkhögskola startas i Stockholmsområdet? I dag finns i Stockholms län endast Runöskolan som idéburen folkhögskola med arbetarrörelsens värderingar. Det råder brist på utrymmen i dag. Placering av kurser på andra folkhögskolor omöjliggörs i brist på lämpliga lärare och andra resurser. Estetiska ämnen är väl representerade i länets folkhögskolor, men det finns behov av både långa och korta kurser som är avsedda för nya målgrupper, s.k. kortutbildade. Det tredje skälet accepterar jag bättre, nämligen att riksdagen inte bör föregripa SÖ:s prövning. Herr talman! Jag har inget yrkande, men som har framkommit återstår behovet av en idéburen folkhögskola i Stockholms län, och frågan kommer väl att aktualiseras på annat sätt i fortsättningen.

Herr talman! Jag skulle kunna sätta följande rubrik på mitt korta anförande: Lagen bör behandla alla lika. Så är det tyvärr inte i dag. Staten och kollektivet söker på område efter område att slippa bli omfattade av de lagar som skall gälla för alla andra. Som framgår av min motion, som ligger till grund för reservation nr 1, till vilken jag härmed ber att få yrka bifall, blev en advokat oförmodat utesluten ur 1981 års telefonkatalog — såväl ur yrkesregistret som ur den vanliga delen — med kännbart ekonomiskt avbräck i rörelsen som följd. Televerket bestred allt skadeståndsansvar under hänvisning till en friskrivningsklausul som går tillbaka till ett av regeringen fastställt telefonreglemente. Televerket erkände emellertid att det hade förekommit slarv från televerkets sida. Domstolarna ansåg, tyvärr, att telefonreglementet hade sådan offentligrättslig karaktär att det inte kunde göras till föremål för jämkning enligt den allmänna generalklausulen i 36 § avtalslagen, den som tar sikte på oskäliga avtalsvillkor. Slutet på historien blev att advokaten såsom avtalspart själv fick stå det ekonomiska ansvaret för televerkets försummelse. Om statens järnvägar missköter sig är situationen likadan. Den enskilde får ta de ekonomiska konsekvenserna av SJ:s försummelser såvitt angår personbefordran. Även om tåget inte alls skulle gå utan skulle ha blivit inställt utan skäl eller om det skulle gå åt fel håll, så är SJ ändå fri från lagfäst ansvarighet gentemot den enskilde resenären. Staten bör självfallet i sin egenskap av avtalspart vara underkastad samma erkända rättsprinciper som är tillämpliga för alla andra rättssubjekt i vanliga civilrättsliga relationer. Som framgår av reservationen är enligt en sådan erkänd rättsgrundsats, som i sin tur kan härledas ur 23 § köplagen, gäldenär ansvarig för skada som borgenär lidit genom dröjsmål, om gäldenären inte kan visa att dröjsmålet inte kan tillräknas honom såsom försummelse. Man brukar inom den juridiska doktrinen tala om presumtionsansvar. Den intresserade hänvisas till den rika litteratur som redovisas i betänkandet SOU 1984:16 s. 182. I överensstämmelse med denna rättsgrundsats stadgas det i den förestående lagen om konsumenttjänst — dess 31 § — att näringsidkare skall vara skadeståndsskyldig om konsument tillfogats skada på grund av fel eller dröjsmål, om ej näringsidkaren visar att skadan inte berott på försummelse. Men inte nog härmed. Skulle befordran ha skett med annat transportmedel än järnväg hade resenären kunnat få ersättning för liden skada. Enligt sjölagen är — vilket utskottet redovisar på s. 10 — bortfraktaren ansvarig för skada till följd av att passagerare försenas, om skadan vållas genom fel eller försummelse. En annan sak är att ersättningsskyldigheten får begränsas till 6 000 kr. Skulle resan ske med flyg är flygtransportören likaså skadeståndsskyldig vid dröjsmål; det föreligger här ett presumtionsansvar. Men, herr talman, sker resan med järnväg får den enskilde stå sitt eget kast. Före 1979 utgick ingen som helst ersättning.

I detta tillägg, som alltså utgör ett undantag från huvudregeln om ansvarsfrihet, stipuleras att den resande har rätt till ersättning för vissa utlägg avseende kost och logi, telefonsamtal och vidarebefordran i viss omfattning. Att ersättningsskyldigheten begränsats till utlägg är fullt avsiktligt. Ekonomisk skada som består t.ex. i en sådan alldaglig företeelse som förlorad arbetsförtjänst ersätts sålunda icke. Att tillståndet är otillfredsställande för den enskilde framgår egentligen av utskottets egen motivering, närmast s. 10 och 11. Där hänvisas till att allmänna reklamationsnämnden i två fall helt nyligen underkänt SJ:s vägran att lämna gottgörelse för taxi och hyrande av bil. Reklamationsnämnden var alltså tvungen att rycka in till den enskildes undsättning i två fall så sent som i höstas. Utskottet erkänner också att ”det finns vissa brister i den gällande ersättningsklausulen”, men dessa brister utgör dock på intet sätt enligt utskottets majoritet grund för att ge den enskilde lagfäst rättsskydd. I stället bör, säger utskottet, bestämmelserna i normalvillkorens artikel 12 överses. Med hänvisningen till artikel 12 avses vad som där stipuleras om ersättning för utlägg. Däremot faller, som jag nyss nämnde, t.ex. förlorad arbetsför tjänst, förlorad semesterdag och liknande inkomstbortfall helt utanför. Man skiljer nämligen mellan fördyring och värdebortfall. Utskottet medger frankt att SJ i kraft av sin monopolställning inte har kommersiellt intresse att ge ersättning i detta senare fall. Utskottet drar också den riktiga slutsatsen att vissa principiella skäl talar för att man inför en lagregel som tillförsäkrar järnvägspassagerare ersättning för i varje fall värdebortfall. Men man föredrar ändå att ingenting göra. Lagregeln skulle bli alltför krånglig att utforma — det är innebörden av utskottets ställningstagande. Slutligen: Inte heller den invändningen, att sådant av mig efterlyst skadeståndsansvar skulle kunna föranleda något högre priser eller taxa, är av den rättsliga karaktären att den bör hindra att järnvägen — liksom för övrigt televerket — behandlas på samma sätt som alla andra näringsidkare eller gäldenärer. Jag vill här bara hänvisa till vad professor Jan Hellner i läroboken Skadeståndsrätt beskriver som en funktion av skadeståndsansvar, nämligen att pulvrisera förlusterna. Slutsatsen i reservationen är därför synnerligen väl underbyggd. I sista stycket har tyvärr insmugit sig ett tryckfel.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

Herr talman! De motioner om obligatoriska miljöskyddsoch kemikalieförsäkringar som föranlett reservation 4 i lagutskottets betänkande nr 27 tar upp problem som en bred allmänhet med all rätt ställer allt starkare krav på att få lösta.

Reservation nr 4 omfattar yrkandena i dessa tre motioner jämte en enskild moderatmotion, som inte fått stöd av utskottets moderata ledamöter. Tyvärr har de här sist nämnda motionerna kommit att behandlas inom det alltför snäva lagstiftningsområde som nu aktuell järnvägstrafiklag omfattar. Detta konstaterar utskottsmajoriteten också och anför: ”Enligt utskottets mening synes det i varje fall för närvarande inte möjligt att uppnå ett sådant skydd innanför järnvägslagstiftningens ram. Problemet med dessa skador måste därför lösas på annat sätt.” Utskottet erkänner alltså problemet och anför att ”det alltjämt finns ett behov av att förbättra skyddet för skadelidande beträffande vissa typer av skador”. Ja, det finns sannerligen ett behov, men varför då denna långrotning som mer och mer har karaktären av den obotfärdiges förhinder. Vi är från reservanternas sida på det klara med sambandet mellan möjligheten till försäkring och ansvarsförhållandet. Men ingenting händer ju på något av områdena annat än överväganden i det oändliga i departementet. När det gäller produktansvar erinrade utskottet i sitt betänkande 1983/84:8 om att produktansvarskommittén år 1979 — alltså för sex år sedan — lagt fram ett förslag till produktansvarslag, som ålägger tillverkare och importörer ett särskilt ansvar för personskador. Förslaget var vid den tidpunkten föremål för beredning inom justitiedepartementet, och enligt vad utskottet då inhämtat avvaktade man det arbete som pågick på det internationella planet. Visst är en internationell samordning viktig, men det måste ju ske någonting innan det växer mossa på den svenska utredning som låg klar 1979. Den risken är stor, för enligt vad utskottet nu inhämtat är produktansvarskommitténs betänkande alltjämt föremål för överväganden inom justitiedepartementet. När det gäller miljöskador vill jag peka på att miljöskadeutredningen lade fram ett förslag till miljöskadelag våren 1983. I det förslaget åläggs fastighetsägaren strikt ansvar vid miljöfarlig verksamhet. Vid behandlingen av dessa frågor i lagutskottet i december 1983 hade utskottet inhämtat att ett förslag till miljöskadelag kunde beräknas bli förelagt riksdagen våren 1984, och med hänvisning härtill avstyrkte utskottet då aktuella motioner. Men det kom ingen proposition våren 1984. Nu är det vår igen, och i nu aktuella betänkande står följande tankeväckande konstaterande att läsa: ”När något förslag kan föreläggas riksdagen är ännu inte möjligt att uttala sig om. Beträffande miljöskadorna har i vårens propositionsförteckning aviserats att ett förslag till miljöskadelag skall föreläggas riksdagen i maj 1985. Med hänsyn till att någon lagrådsremiss ännu inte färdigställts är det dock tveksamt om detta tidsschema kan hållas.” Herr talman! Utskottets här uttalade tveksamhet är säkerligen välbefogad, inte minst med tanke på att riksdagens bord dignar av propositioner. Skulle den aviserade propositionen trots allt läggas fram, kommer ju behandlingen att skjutas upp till nästa riksmöte. Mot denna bakgrund är centerreservationen nr 4 mycket välbefogad, och jag yrkar bifall till densamma.

Herr talman! I reservation nr 2 har centerpartiet och vpk enats vad gäller frågan om promilleregler vid spårtrafik. I en motion undertecknad av Rune Torwald, Lars-Ingvar Sörenson och Sven Henricsson — en liknande motion har väckts av Elver Jonsson — har påpekats att det järnvägsrättsliga regelsystemet för närvarande är svårt att överblicka. Vi har under dessa förhållanden ingenting emot att man nu föreslagit att straffbestämmelserna om onykterhet i järnvägstrafik skall överföras från trafikbrottslagen till den nya järnvägstrafiklagen. Likaså anser vi det rimligt att onykterhet skall bestraffas inte bara när en förare gör sig skyldig till denna, utan även i fall som gäller övrig personal i säkerhetstjänst. Det är ju helt uppenbart att felhandlingar av en påverkad tågklarerare, tågledare eller motsvarande kan få minst lika ödesdigra konsekvenser som när sådana utförs av en påverkad förare. Enligt förslaget till järnvägstrafiklag 6 kap. 2§ andra och tredje styckena skall de från trafikbrottslagstiftningen välkända promillereglerna avseende straffansvar för förare införas i den nya lagen. Men enligt fjärde stycket, som behandlar övrig personal i säkerhetstjänst, kan uppenbarligen inte straffansvar ifrågakomma med mindre än att arbetsledningen med vittne kan styrka att vederbörande varit så påverkad att han ”måste antas” inte kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett betryggande sätt. Detta tycker vi inte är rimligt. Utskottsmajoriteten skriver så här i betänkandet: ”Vad så angår ”promillereglerna” delar utskottet departementschefens uppfattning att dessa regler inte bör omfatta andra personalkategorier än förare. Förhållandena när det gäller övriga personalkategorier är ofta av så skiftande natur att det skulle kunna uppkomma betydande svårigheter att tillämpa ”promillereglerna” i fråga om andra befattningshavare än förare.” Men departementschefen anför egentligen inte några som helst skäl för att begränsa tillämpningen till förare av spårfordon. I propositionen anförs endast att ”den särskilda straffbestämmelsen i trafikbrottslagen för den som fört ett spårfordon med en viss alkoholkoncentration i blodet bör dock inte utsträckas att gälla andra personalkategorier än förare”. Herr talman! Vi reservanter tycker det är uppseendeväckande att departementschefen först konstaterar att det finns all anledning att låta straffbestämmelsen för onykterhet i spårtrafiktjänst omfatta alla befattningshavare som från säkerhetssynpunkt har en lika betydelsefull ställning som förarna och därefter helt avstår från att låta den mest effektiva bevisregeln bli tillämplig på denna kategori av befattningshavare. Vi reservanter vill gärna understryka betydelsen av att man med kraft beivrar onykterhet hos personal med viktiga säkerhetsfunktioner. En del av den aktuella personalen kan ha uppgifter som från säkerhetssynpunkt t.o.m. är viktigare än dem föraren utför. Som jag nämnde tidigare måste man i fråga om rattfylleri, som begås av andra befattningshavare än förare, genom vittnesbevisning styrka att vederbörande är så påverkad att han inte kan utföra sina uppgifter på ett betryggande sätt. Denna ordning med skilda regler för förare och annan säkerhetspersonal kan också leda till stora svårigheter och störningar i förhållandet mellan arbetsledning, olika befattningshavare och arbetskamrater. Det föreliggande förslaget är, som vi ser det, negativt från de anställdas synpunkt, och det kan inte heller accepteras från säkerhetssynpunkt. I ett annat sammanhang har utskottet avstyrkt krav på införande av promilleregler, och det gäller inom sjöfarten. Då påpekades svårigheten att övervaka efterlevnaden av sådana regler på Sveriges alla sjöar och vattendrag. Men detta kan knappast åberopas när det gäller nu aktuella befattningshavare. Det kan inte vara svårare att kontrollera efterlevnaden av promillereglerna hos t.ex. tågledare och tågklarerare än hos förare av spårfordon. Herr talman!

Jag ber därmed att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 i lagutskottets betänkande 27.

Herr talman! Till lagutskottets betänkande nr 27 är fyra reservationer fogade. Jag behöver inte närmare utveckla deras innehåll; det har reservanterna redan gjort. Den första reservationen gäller ersättning för skada till följd av dröjsmål vid personbefordran. Reservanterna hävdar att SJ genom lagreglering bör åläggas ett skadeståndsansvar, då en tågförsening kan orsaka en resenär kännbar ekonomisk skada. Ja, det är förvisso sant, men utskottsmajoriteten finner — liksom departementschefen — att järnvägens ansvarighet vid personbefordran i varje fall inte för närvarande bör lagregleras. Det finns skäl som talar för att järnvägspassagerare bör kunna få ersättning för visst värdebortfall, men utskottets majoritet anser att den överenskommelse som SJ 1979 träffade med konsumentverket redan nu i rimlig utsträckning ger ersättning för bl.a. fördyrade resor. Det är givet att man när man träffade överenskommelsen kanske inte var inne på de tankar som reservanten här anförde, nämligen att tåget skulle gå åt fel håll — då inträffar naturligtvis en ny situation i SJ:s historia. Överenskommelsen är naturligtvis inte heltäckande, men förbättringar bör i första hand uppnås genom fortsatta förhandlingar. Om man på den vägen inte kan uppnå godtagbara resultat kan frågan om en lagstiftning återigen bli aktuell. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 från centern och vpk vill reservanterna att de införda promillereglerna vid trafiknykterhetsbrott vid spårbunden trafik skall gälla inte bara föraren utan även annan personal som har uppgifter som är betydelsefulla ur säkerhetssynpunkt. Utskottets majoritet är givetvis av den uppfattningen att all onykterhet — även hos andra än föraren — skall beivras. Här förefinns inte någon mot reservanterna avvikande mening, och vi hänvisar till det angelägna i att straffbestämmelserna i 6 kap 2§ i förslaget till järnvägstrafiklag blir tillämpliga på alla som har uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten. Däremot har personalen uppgifter av så skiftande art — det anförde också Marianne Karlsson nyss — att vi från majoritetens sida icke förordar att promillereglerna skall gälla andra än föraren. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 2 jämte följdreservation nr 3. I reservation nr 4 från centern krävs att arbetet på en ny miljöskyddslag påskyndas och att man finner en lösning försäkringsvägen när det gäller kemikalieskador. Ja, utskottets majoritet har faktiskt samma åsikt. Vi konstaterar att produktansvarighetskommitténs betänkande nu bereds inom justitiedepartementet, och att där också övervägs — allt i enlighet med reservanternas önskan — en försäkringslösning på kemikalieområdet av den art som gäller för läkemedelsskada. Då proposition med förslag till miljöskyddsskadelag kan förväntas under året yrkar jag avslag på reservation nr 3. Jag vill göra den kommentaren till Sigvard Persson, att visst har det förekommit en långrotning, men i den situation som nu föreligger kan jag inte förorda bifall till reservationen. Jag yrkar, herr talman, avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag har svårt att se, Per-Olof Strindberg, att utskottsmajoriteten har samma uppfattning som vi reservanter. Jag vet egentligen inte vad man grundar sig på, om man hävdar detta. I mitt anförande citerade jag vad utskottet säger beträffande möjligheterna till en proposition nu i vår. De tycks närmast vara obefintliga. Något annat kan jaginte utläsa ur det avsnitt som jag har citerat från utskottsbetänkandet. Jag tycker det är förvånande att Per-Olof Strindberg och övriga moderata ledamöter inte ställde upp på reservation nr 4 med tanke på att det dock finns en — visserligen enskild — moderat motion på området. Vi har här ett exempel bland många i riksdagen på att frågor sedan mycket, mycket länge kan vara utredda. Det kommer motioner år efter år — ibland två, tre och fyra år i rad. Men bristen är att det tar så oändligt lång tid i vederbörande departement. Därför menar jag, herr talman, att det finns alla skäl i detta sammanhang att göra ett påpekande om saken och ställa krav på att arbetet måste gå snabbare trots vad Per-Olof Strindberg sade.
Herr talman! Jag tycker, herr ordförande i lagutskottet, ändå att det är rätt märkligt att departementschefen i flera meningar talar om hur viktigt det är att vi verkligen har en promilleregel som bör följas av alla dem som arbetar på detta område — tågklarerare och tågledare. Men när han kommer fram till själva förslaget, tycker han helt plötsligt att det väsentliga är att föraren följer promillereglerna. Straffbestämmelserna är ju inte tillkomna för att fullfölja sanktioner mot trafikpersonalen i största allmänhet, utan de är ju till för att upprätthålla en hög trafiksäkerhet. Det vägledande för oss reservanter har varit att trafiksäkerheten skall vara det väsentliga, och då anser vi att reglerna bör omfatta alla som arbetar med dessa saker.
Herr talman! Förvisso är trafiksäkerheten viktig, Marianne Karlsson, och jag underströk också angelägenheten av att all personal som arbetar med dessa uppgifter — över huvud taget gäller det all personal som är i arbete — är nykter. Detta gäller naturligtvis inte minst personal som har med säkerhets frågor att göra. Men därifrån och till att säga att promilleregler skall gälla personal utöver föraren är steget långt. Jag tycker att det i så fall kan bli orimliga konsekvenser.

Herr talman! Eftersom folkpartiet saknar företrädare i lagutskottet och vi därför inte har kunnat delta i behandlingen av den här propositionen och motionerna vill jag ge några synpunkter. Det nämns här att det i proposition 117 — utöver nyheten att järnvägen åläggs att ersätta skador som vållas tredje man — har tagits in bestämmelser om rattfylleri och rattonykterhet när det gäller förande av motordrivna spårfordon på järnväg eller tunnelbana. Det finns också en koppling till en annan proposition, som lades fram i höstas, nämligen proposition 21 beträffande trafikbrottslagens regler om trafiknykterhetsbrott. Den propositionen mötte så häftigt motstånd både här i riksdagen och i den allmänna opinionen att regeringen fann för gott att dra tillbaka den — och väl var det, vill jag tillägga. Jag anser att det är positivt att regeringen finner det riktigt att kravet på nykterhet i trafiktjänst skall omfatta alla befattningshavare som från säkerhetssynpunkt har en lika betydelsefull ställning som förarna och att kravet bör gälla alla som har arbetsuppgifter av ”väsentlig betydelse för säkerheten”, som det heter i propositionen. Företrädare för både utskottsmajoriteten och reservanterna har gett kommentarer till betänkandet. Jag har i motionen sagt att det är en brist att promillereglerna gäller endast förare av järnvägsfordon m.m. Det är minst sagt obegripligt — om regeringen har funnit det angeläget att ta med annan personal än tågoch spårvagnsförare — att man inte vill använda sig av de effektiva medel som finns för att fastställa om onykterhet har förekommit. Låt mig nämna det som jag har anfört i motionen — vilket också citerats av en av reservanterna — nämligen att straffbestämmelsen inte är tillkommen för att fullfölja sanktioner mot trafikpersonal i största allmänhet utan enbart för att upprätthålla en hög trafiksäkerhet. På den punkten synes det inte vara någon grundläggande skillnad mellan utskottsmajoritet och reservanter. Utskottet skriver att det är angeläget att onykterhet hos förare och alla med ur trafiksäkerhetssynpunkt viktiga arbetsuppgifter kan beivras. Det anförs t.o.m. att man stryker under angelägenheten av att den straffbestämmelse som citeras och som finns i 6 kap. 2§ blir tillämplig på alla befattningshavare som fullgör tjänst i vilken ingår uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten. Sedan kommer utskottsmajoriteten till något som är ganska originellt, när man talar om att andra personalkategorier har uppgifter av ”skiftande natur”. Utskottsmajoriteten har inte talat om vari denna ”skiftning” består, men jag gissar att utskottets ordförande har synpunkter på det. Genom att man saknar promilleregler försvåras möjligheterna att upprätthålla en trafiksäkerhet som både regering och lagutskott säger sig förorda. möjligheterna att upprätthålla den trafiksäkerhet som alla säger sig vilja — Nr 113 hävda? Innan ett nöjaktigt svar har getts på den frågan tar jag mig friheten,

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 11, där vi behandlar frågan om anslag till Postväsende m.m., yrkar jag bifall till de moderata reservationerna 1-3. För tids vinnande kommer jag däremot inte att begära votering. En allmän målsättning i årets budgetproposition är att postverket åtminstone långsiktigt skall få en mer självständig ställning än man tidigare har haft. Det är en målsättning som vi moderater instämmer i. Vi skulle gärna ha sett att man hade gått några steg längre. På några punkter ansluter vi oss därför till de krav som postverket självt genom sin styrelse har ställt. Det gäller exempelvis postverkets önskemål att självt i större utsträckning få prissätta sina tjänster. Denna rätt regleras i dag i ett antal kungörelser. Postens önskemål, som vi ansluter oss till, är att man själv skall få prissätta alla tjänster med undantag för 20 grams inrikes normalbrev. Utifrån den målstyrning som regeringen föreslår är detta, som vi ser det, en naturlig utveckling. Samtidigt skulle det också innebära en anpassning till marknadsläget. Postens monopol är i praktiken begränsat till brevbefordran. Det är givetvis inte lämpligt att monopolföretag själva avgör priset på sin vara eller sin tjänst, men i övrigt måste ett företag som befinner sig i en konkurrenssituation få ha den flexibilitet som en egen prissättning innebär. Reservationerna 2 och 3 gäller på olika sätt postens investeringar i fastigheter. När man nu skall permanenta postens möjligheter till finansiering av investeringar vid sidan av statsbudgeten, vilket vi anser är bra, är det vår mening att den större självständighet som man därmed vill ge postverket också skall komma till uttryck vid postens investeringar i fastigheter. Vi menar därför att fr.o.m. den 1 juli i år skall posten varken behöva inhämta regeringens godkännande av vissa byggnadsprojekt eller med nödvändighet anlita byggnadsstyrelsen för projektering. Även detta ligger i linje med vad poststyrelsen har föreslagit i sin treårsplan. I reservation 3 vill vi moderater ge posten rätt att själv disponera över den realisationsvinst som kan uppkomma vid försäljning av en fastighet. Propositionen menar att det bör finnas ett underställningskrav, men detta anser vi inte vara nödvändigt. Sammanfattningsvis kan konstateras att enigheten är tämligen stor beträf fande de frågor som rör postväsendet. Men om man vill ge posten en större självständighet än vad den har i dag, får detta inte vara enbart en läpparnas bekännelse. Om man vill gå från ord till handling, är det bättre att instämma i de moderata reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att jag yrkade bifall inte bara till de moderata reservationer som är fogade till betänkandet utan också till de ställningstaganden som postverket har gjort för att få en ökad självständighet och en bättre marknadsanpassning. " När Sven-Gösta Signell nu yrkar avslag på de moderata reservationerna är det-naturligtvis inte i sig något underligt i detta. Det hade väl snarast varit konstigt om han hade gjort tvärtom. Men vad han samtidigt gör är att han yrkar avslag på de ställningstaganden som postverkets styrelse har gjort. Det må vara hänt att han här ifrån talarstolen säger att det är av valtaktiska skäl som vi moderater gör ett visst ställningstagande — det kan vi ändå bjuda på — men postens skäl måste trots allt vara något annorlunda. Det är därför underligt av två skäl att Sven-Gösta Signell yrkar avslag. Det första är: Socialdemokraterna brukar oftast ryggmärgsinstinktivt och nästintill okritiskt ställa sig bakom de förslag som verksstyrelserna lägger fram. Det andra är: När Sven-Gösta Signell yrkar avslag på det förslag som postverkets styrelse lägger fram, är det speciellt underligt mot bakgrund av att Sven-Gösta Signell själv tillhör denna styrelse.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. anslagen till sjöfartsverket, men då det i trafikutskottet inte finns några skiljaktiga meningar om de rena anslagsfrågorna lämnar jag dem därhän. Under de senaste tio åren har den europeiska andelen av världshandelsflottan minskat från 40 till 30 26. Den europeiska andelen upplagt tonnage är dubbelt så stor som världsgenomsnittet. Denna dystra tendens är ännu tydligare i Sverige. År 1976 hade vårt land en handelsflotta på 12,5 miljoner dödviktston. År 1984 hade den krympt till 3,8 miljoner dödviktston. Reorganisationen av Broströms samt Salénkoncernens konkurs åskådliggör det allvarliga läget för sjöfarten. Fraktnivåerna är sedan lång tid tillbaka så låga att de långt ifrån täcker driftsoch kapitalkostnaderna för nybyggt tonnage. Tonnageöverskottet är nu mindre än i början av 1980-talet, men den dämpning av den internationella konjunkturen som vi sannolikt har att vänta medför att tonnageöverskottet med säkerhet kommer att stiga. Linjesjöfarten kan räkna med ett tonnageöverskott på 30-40 20 inom ett par års tid. De amerikanska och ostasiatiska rederier som startat eller står i begrepp att starta jordenruntlinjer har lagt in stora beställningar på nytt tonnage, som kommer att öka den transoceana linjeflottan med 40 96 fram till slutet av år 1986. Mot den bakgrunden är risken uppenbar att de transoceana direktlinjerna försvinner från svenska hamnar. Konsekvensen skulle då bli att den last som i dag går i direkttrafik till och från svenska hamnar måste transporteras För vissa godstyper kan en sådan utveckling innebära effektivare transporter. Men för stora godsmängder skulle effekten säkerligen bli fördyrade och försenade transporter. Från svensk — och nordisk — sida måste en motvikt skapas mot de amerikanska och ostasiatiska rederierna. För detta krävs kapitalstarka och effektiva rederier, en stor hemmamarknad och en god marknadsorganisation. I jätterederiernas kamp om godsmängderna är det stor risk att de svenska linjerederierna kommer bort. Vi har från moderat sida därför yrkat att initiativ skall tas till ökad samordning av den nordiska linjetrafiken. Syftet med förslaget är självfallet inte att regeringen skall engagera sig direkt i linjerederierna och deras drift. Däremot borde regeringen kunna ta initiativ till diskussioner mellan linjesjöfartens intressenter. Utskottet har så till vida gått oss till mötes att det skrivit följande: ”Utskottet förutsätter att regeringen noggrant följer utvecklingen inom linjesjöfarten och tar de initiativ som föranleds härav.” Vi har låtit oss nöja med denna skrivning och hoppas att utskottets förutsättande inte är obefogat. Herr talman! Även om läget är dystert för svensk linjesjöfart, vore det fel att enbart måla i svarta färger. Delar av svensk sjöfart är vid god hälsa. Sjöfartsnäringen har fortfarande stor betydelse för våra nationalräkenskaper. År 1984 uppgick rederiernas intäkter i utländsk valuta till ca 16 miljarder kronor. Det s.k. sjöfartsnettot blev strax under 7 miljarder kronor. Svensk sjöfarts styrka ligger i en hög teknisk standard och en synnerligen kompetent personal. Vissa svenska rederier, framför allt små och medelstora med direkt ägarengagemang i driften, hör till de mest effektiva i världen. Problemet för denna typ av rederier är framför allt internationellt sett höga kapitalkostnader. I många av våra konkurrentländer subventioneras rederiernas räntekostnader på olika sätt. Denna typ av internationell subventionskonkurrens deltar inte Sverige i och bör inte heller göra så. Däremot finns det all anledning att se allvarligt på den låga soliditet och höga skuldsättningsgrad som en stor del av svensk sjöfartsnäring lider av. På detta område kan vi ändra gällande bestämmelser, framför allt på skatteområdet, vilket skulle möjliggöra en förbättrad finansiell styrka — framför allt i partrederier. Dessa frågor handhas emellertid av skatteutskottet. Därför vill jag inte nu dra i gång en skattedebatt. Låt mig bara, herr talman, uttrycka förhoppningen att även skatteutskottets socialdemokratiska majoritet nu skall inse nödvändigheten av att ändra exempelvis reglerna för partrederiers fasta driftsställe och för partredares avdragsmöjligheter. I trafikutskottets betänkande behandlas några av de regler som tillämpas av lånenämnden för den mindre skeppsfarten. Centerns representanter har reserverat sig på ett par punkter. Vi hyser på moderat håll sympati för centerförslagen och har tidigare reserverat oss tillsammans med centern. Denna gång har vi dock anslutit oss till majoriteten, detta av två skäl. Dels tillämpar lånenämnden sedan något år tillbaka generösa dispensvillkor, dels har riksdagen beslutat att fartygskreditsystemet skall ses över. Trafikutskottet förutsätter i sitt betänkande att denna översyn ”även kan komma att innebära överväganden huruvida lånenämnden bör omfattas av eventuella förslag” inom detta område. Slutligen, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 9, där vi moderater yrkar avslag på stödet till svenska rederier. Vid samtliga de tillfällen då riksdagen behandlat rederistödet har moderata samlingspartiet motsatt sig stödet. Vi intar fortfarande samma ståndpunkt.

Herr talman! Den svenska närsjöfartsflottan har många problem. Det gäller skattesidan, som Göran Riegnell hastigt berörde, främst i vad avser partrederier. Man har höga bunkerkostnader, hård konkurrens med andra transportslag, mellan olika rederier och med andra länder. 1981 sade närsjöfartsutredningen angående sjötransportkapaciteten: Starka skäl talar för att vi nu nått den gräns under vilken totalförsvarets behov inte längre kan på ett rimligt sätt tillfredsställas. Framför allt framhålls att bristen på kusttonnage är mycket otillfredsställande. Detta sades 1981. Man måste konstatera att vi i dag har underskridit den gränsen. För tio år sedan var nästan allt kusttonnage under 1 000 ton. I dag ligger båtarna på mellan 2 000 och 8 000 ton. Det betyder att det i dag behövs mycket större kapital för att förnya kustflottan. Jag behöver väl inte ta upp kammarens tid med att räkna upp alla skäl till att Sverige behöver en livskraftig sjöfart. I det fallet kan jag hänvisa till protokollet från den 17 oktober i fjol. Men vi skall ha klart för oss att det i dag är oerhört dyrt för en redare att köpa ett nytt fartyg när det gamla måste läggas upp, så dyrt att det alternativ som står honom till buds nästan alltid är att köpa andrahandstonnage. Det har funnits och finns fortfarande mycket bra andrahandstonnage att köpa, inte minst från Mellaneuropa. Det är dock två bestämmelser som behöver ändras för att göra det lättare för redarna att förnya vår kustsjöfartsflotta. Den första bestämmelsen vi avser är den som finns i Sverige i dag om att fartyg som är äldre än 10 år inte beviljas statliga lån. Eftersom det bevisligen finns bra andrahandstonnage som har en ålder på mellan 10 och 15 år vill centern att gränsen för beviljande av statliga lån höjs till 15 år. En sådan bestämmelse skulle öka möjligheterna att förbättra kustflottan. Den andra bestämmelsen vi vill ändra gäller amorteringstiden på de statliga lån som ges. I dag är amorteringstiden på statliga lån i allmänhet 15 år, minus fartygets ålder. Lånenämnden för mindre skeppsfart, som det heter, kan bevilja förlängd amorteringstid till 20 år, fortfarande minus fartygets ålder. Vi vill att detta skall bli regel. Vi vill att redaren, köparen, när han är på väg att göra affären skall veta vilka regler han kommer att få amortera efter. Han skall inte sväva i ovisshet om detta när han gör sitt livs kanske största affär. Att det inte bara är centern som har sådana här åsikter framgår av att Svenska skeppshypotekskassan i dagarna gått in med en anhållan om att få ändra sin paragraf om amorteringstid i samband med fartygsköp. I stället för att betalning av ett lån skall vara avslutad när fartyget är 15 år gammalt föreslår kassan 20 år. Detta skulle ge rederierna möjlighet att få längre amorteringstid i samband med köp av andrahandsfartyg, skriver Svenska skeppshypotekskassan i ett brev till regeringen. Herr talman! För att hjälpa svensk kustsjöfart och för hela landets skull, som behöver en livskraftig närsjöfart, yrkar jag bifall till reservationerna nr 7 och 8 i trafikutskottets betänkande nr 12. Angående det särskilda yttrandet om Idös lotsplats kommer Agne Hansson att säga några ord.

Herr talman! Man kan gott hävda att sjöfarten är det område som i mindre utsträckning än allt annat har blivit föremål för politisk granskning och beslutsfattande. Det senaste politiska beslut av någorlunda omfattning som har fattats av riksdagen härrör sig från 1980, då riksdagen fastställde vissa allmänna riktlinjer för sjöfartspolitiken inom ramen för ett sjöfartspolitiskt program. Programmet sägs bl.a. ha som mål att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt till lägsta kostnader för samhället. Det sägs också att programmet skall skapa förutsättningar för att man skall kunna trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Nu har det gått några år sedan programmet antogs av riksdagen. På praktiskt taget alla områden där programmet uttryckt målsättningar kan man konstatera en kraftig försämring av situationen för den svenska handelsflottan. Aldrig tidigare har Sverige varit så beroende av utländskt bekvämlighetsflaggat tonnage för att trygga landets transporter i politiska och ekonomiska krissituationer. Aldrig tidigare har samhällskostnaderna i form av olika stödåtgärder till rederinäringen varit så stora som i dag. Det direkta stödet till rederinäringen beräknas uppgå till sammanlagt 750 milj.kr. under en fyraårsperiod. Därtill kommer förlorade skatteintäkter och arbetsgivaravgifter på grund av fortsatt bekvämlighetsutflaggning. Till det skall läggas kostnader för de tusentals sjömän som går arbetslösa. Det s.k. sjöfartspolitiska programmet innebär inte annat än att riksdagen helt och villkorslöst överlämnade den svenska sjöfartens framtid, tillsammans med motsvarande samhällsintressen, åt sjöfartsmarknadens fria spel, denna marknad där konjunktursvängningarna är våldsamma och fartyg i många fall enbart ses som spekulationsobjekt. Det är förvånande att denna ur beredskapssynpunkt mycket allvarliga situation inte har blivit föremål för större intresse från regeringens sida. Det är uppenbart att en sjöfartspolitik som stimulerar till en utveckling baserad helt och hållet på redarnas kortsiktiga vinstintressen och som förmodligen kommer att innebära en fortsatt försäljning, uthyrning och utflaggning av den svenska handelsflottan är oförenlig med målet att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall kunna utföras på ett effektivt sätt till lägsta samhällskostnad. En fortsatt utflaggning av den svenska handelsflottan innebär stora ekonomiska förluster för staten, dels i form av uteblivna skatter och arbetsgivaravgifter, dels också i form av stor arbetslöshet bland sjömän. Dessutom kan inte en fortsatt utflaggning av svenska fartyg till bekvämlighetsflagg betraktas som en sund utveckling, som ett statligt redarengagemang skulle snedvrida genom konkurrens. Det är konkurrensen från länder som Liberia, Panama, Cypern och Singapore, som vanligen tillhandahåller bekvämlighetsflagg, som är osund. Under mitten av 1970-talet var 2,3 96 av världshandelsflottan svenskflaggad. I dag seglar bara drygt 0,5 96 under svensk flagg. Under de senaste åtta åren har den svenskflaggade handelsflottan minskat med 10 miljoner ton och ligger nu tonnagemässigt på samma nivå som 1954. I vad gäller sysselsättningen finns i dag 14 000 ombordanställda, varav 8 000 som manskap och 6 000 i befälsbefattning. Den kraftiga minskningen av det svenskflaggade tonnaget kan delvis bero på det nya internationaliseringsavtalet, som underlättar utflaggningen av svenska fartyg. Sedan något år tillbaka har Sverige en växande handelsflotta, som seglar under utländsk flagg men ägs av svenska rederier. Dessutom har svenska staten genom sitt rederi Zenit Shipping en av världens största tankfartygsflottor registrerade under utländsk flagg. Det rör sig om totalt 5 miljoner ton dödviktstonnage, som svenska staten kontrollerar i utlandet. Det s.k. internationaliseringsavtalet mellan sjöarbetsmarknadens parter innebär att det nu åter är möjligt för svenska rederier att äga och driva fartyg från utlandet och under utländsk flagg samtidigt som man kan bemanna fartygen med svenska besättningar. Detta innebär visserligen en något ökad sysselsättning för svenska sjömän, men det innebär samtidigt att staten förlorar en hel del inkomster i form av uteblivna skatter och arbetsgivaravgifter. Dessutom innebär det ytterligare eftergifter åt bekvämlighetsflaggsmetoden som på lång sikt kan vara mycket farliga. Herr talman! Sjöfartsnäringens långvariga kris har fört med sig vissa utvecklingsdrag som det är viktigt att uppmärksamma. För det första har u-ländernas andel av världshandelsflottan fördubblats på tio år. Den utgör i dag 1490 av världshandelsflottan och växer fortfarande. För det andra försöker ett växande antal länder styra den egna och den utländska rederiverksamheten för att gynna den egna staten. Ett allt större antal u-länder och i-länder skyddar sina handelsflottor mot konkurrens från andra nationers fartyg. Åtskilliga länder har infört bestämmelser om att landets import och export skall transporteras med egna fartyg. Det är mycket vanligt att två länder träffar avtal om uppdelning av transporterna av den sjöburna handeln länderna emellan. Sådana bilaterala lastuppdelningsavtal kan innebära att tredje lands rederier helt utestängs. Initiativtagare till denna politiska styrning av sjöfarten är USA, som snabbt fick sällskap av andra nationer. De sista försvararna av den fria världssjöfarten är engelsmän och skandinaver, men också de tvingas att följa samma vägar. UNCTAD-koden om lastuppdelningsprincipen enligt 40-40-20-modellen är nu verklighet, även om det är i modifierad form. Enligt alla bedömningar kommer sjöfarten även i fortsättningen att bli föremål för statlig reglering, inte enbart av den egna regeringen utan från i stort sett samtliga stater som berörs av sjöfarten. I den alltmer krympande fria världssjöfarten kommer att utbreda sig ett allmänt slagsmål om frakterna. Allt pekar på att den internationella sjöfarten går mot en utveckling i protektionistisk riktning. Regeringar ingriper till skydd för de egna rederierna genom bilaterala lastuppdelningsavtal. Från den svenska regeringens sida finns ingen som helst beredskap för att möta den nya situation som den svenska sjöfarten har hamnat i. Men är det inte befogat att den svenska regeringen i den nuvarande situationen gör någonting för att skydda den svenska handelsflottan? Vpk anser att det inte längre räcker med de riktlinjer som riksdagen beslutade om år 1980. Utvecklingen kräver initiativ från regeringens sida, i en bestämd riktning. Vi anser att det är nödvändigt och brådskande med ett sjöfartspolitiskt program i enlighet med våra förslag, som vi utvecklar i våra reservationer, till vilka, herr talman, jag yrkar bifall.

Herr talman! Den del av budgetpropositionen som vi huvudsakligen berör i detta betänkande gäller sjöfartsverket. Sjöfartsverkets uppgifter är att verka för en effektiv och säker framkomlighet för handelssjöfarten, att tillse säkerheten ombord på fartyg samt att verka för skyddet av den marina miljön mot påverkan från fartyg och last. Dessutom har verket uppgifter som gäller de ombordanställdas sociala förhållanden på fartygen. Bra trafikutveckling och genomförda rationaliseringar, så att olika möjligheter till besparingar i den löpande verksamheten har tagits till vara, har gjort att sjöfartsverket de senaste budgetåren kunnat redovisa ett gynnsamt ekonomiskt resultat — dvs. verksamheten visar inte underskott. Inom fyrväsendet och lotsväsendet har det gjorts stora rationaliseringar. Kostnaderna har minskats, effektiviteten har ökats. Helt obemärkt för berörd personal uppkommer dock inga rationaliseringsvinster. Men ett i stort sett positivt förhållande mellan verk och personal har gjort att rationaliseringarna har kunnat genomföras utan sådana större motsättningar som vi kan bevittna på andra håll. Servicenivån gentemot kunderna har i stort sett kunnat bibehållas. Någon avgiftshöjning för 1985 anses inte behövas. Det är avgifter och andra inkomster från handelssjöfarten som finansierar den verksamhet som jag här talar om. I ett läge där konkurrensen mellan olika transportgrenar och även inom samma sektorer är stor, ja skarp, är det angeläget att begränsa kostnaderna, inte minst inom sjöfarten. Kan detta göras inom ramen för en tillfredsställande säkerhet och service, ger det också handelssjöfarten en chans att hävda sig, om den såsom transportnäring får verka på en konkurrensneutral marknad. Vad som i detta fall gäller handelssjöfarten gäller även all den verksamhet som ger liv och sysselsättning kring hamnar och lastageplatser. I trafikutskottets betänkande om sjöfart, m.m. behandlas dels frågor med direkt anknytning till budgetpropositionen, dels en rad frågor med anknytning till sjöfartspolitiken. Rakt igenom är, som redan har framgått här, utskottet inte enigt. Moderaterna är inte med på förslaget om sjöfartspolitiken när det gäller stöd till svenska rederier. Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett förslagsanslag på 150 milj.kr. under rubriken Stöd till svenska rederier för budgetåret 1985/86. Moderaterna yrkar avslag på hela detta förslag. De menar att svårigheten för sjöfartsnäringen skulle vara det höga kostnadsläget i Sverige, vilket i sin tur beror på det höga skattetrycket. Det är en lika enkel som felaktig motivering och beskrivning av problemen för rederinäringen. Krisen inom sjöfarten är internationell.

Det gäller inte bara Sverige. Krisen är global. I detta läge — och för att bevara en för oss nödvändig handelsflotta — har vi här i riksdagen beslutat om ett tidsbegränsat stöd till svenska rederier. Låt mig påminna om detta och något redogöra för vad det hittills har åstadkommit i den svåra situation som rederinäringen befinner sig i. Svenska rederiföretag kan ges statligt stöd dels i form av konsolideringsstöd för att täcka underskott i rederiverksamheten, dels i form av utvecklingsstöd vid investering i svenskt fartyg. Till grund för bestämmande av stöd skall läggas den sjömansskatt som har betalats in under ordinarie inbetalningsperiod under åren 1982-1985. Enligt regeringsbeslut kan konsolideringsstöd beviljas för kustsjöfartyg med belopp grundat på sjömansskatt som har inbetalats kvalifikationsåret 1981. För rederier som har erhållit sådant konsolideringsstöd bortfaller i gengäld 1985 som kvalifikationsår. Under 1984 har tonnaget minskat med drygt 200 000 bruttoton, medan antalet enheter i handelsflottan har ökat obetydligt. Sjöfartskonjunkturen för flertalet sektorer har varit fortsatt svag, och antalet ombordanställda har minskat ytterligare. Bruttofraktsintäkterna hävdar sig väl och har ökat något, medan sjöfartsnettot uppvisar en negativ utveckling. Många svenska rederiföretag befinner sig fortfarande i en svår ekonomisk situation. Det är endast ett litet antal av rederierna som under nuvarande konjunktur och konkurrensförutsättningar visar överskott. På sikt skall stödverksamheten verka offensivt, dvs. bidra till rederinäringens tillväxt genom utvecklingsstöd. Konsolideringsstödet har emellertid varit mest framträdande av de bidrag som beviljats under 1984, liksom fallet var under 1983. Utvecklingsstödet har dock både antalsmässigt och beloppsmässigt ökat under föregående år. Endast i ett fåtal fall har stödet haft någon påtaglig effekt på soliditeten. Konsolideringsstödets största betydelse har varit att det likviditetsmässigt har stärkt rederiernas ekonomi. För några rederier har konsolideringsstödet resultatmässigt inneburit täckning för förluster på nivån resultat efter finansnetto, medan färjesjöfarten istort genom stödet till fullo har uppnått förlusttäckning. Utvecklingsstödet har i flera fall verksamt bidragit till att underlätta anskaffandet av moderna konkurrenskraftiga enheter till den svenska handelsflottan. Det kan konstateras att rederistödet har haft stor betydelse genom att rederiernas likviditet har förstärkts, men att stödbeloppen i flertalet fall inte har räckt till för att helt täcka gjorda förluster. Saléns har gått i konkurs, och Broströms verksamhet har kraftigt minskats. Men några större förändringar har inte inträffat rörande de övriga rederiernas ekonomiska situation avseende 1984 års verksamhet. Vi hade haft flera konkurser, färre svenska fartyg och ett ännu större utlandsberoende inom sjöfartssektorn om inte rederistödet hade införts. Vi harinte sett slutet på krisen ännu. Nya åtgärder kan bli nödvändiga. Men här iriksdagen tycks alla utom moderaterna vara av den uppfattningen och också beredda till åtgärder för att vi under svensk flagg skall kunna behålla en handelsflotta som kan bidra till vår försörjning i fred och ofred. Från vänsterpartiet kommunisternas sida har väckts en rad motionskrav med sjöfartspolitisk anknytning. Vpk följer också upp sina yrkanden i ett flertal reservationer. Mycket av det som jag redan har nämnt om den sjöfartspolitiska situationen här hemma och ute i världen kan också användas som min kommentar till vpk:s synpunkter. Allra minst i dagens läge vore det tillrådligt att utöka rederiverksamheten med statlig rederiverksamhet, som vpk föreslår. Vad gäller forskning och utveckling av sjöfartsteknik och vpk:s krav på utökad sådan vill jag nämna att det enligt gällande riksdagsbeslut satsas såväl på teknisk som på ekonomisk forskning för sjöfartens del. På fyra år har 18 milj.kr. anslagits för ändamålet, och arbetet sker under transportforskningsberedningens ledning. När det gäller sjöfartspolitiken med internationell anknytning återkommer vänsterpartiet kommunisterna med krav på viss lagstiftning vad gäller bekvämlighetsflaggade fartyg. Trots allt har vi i Sverige och från svensk sida internationellt kunnat åstadkomma en hel del mot det som vi från utskottsmajoritetens sida kallar ”det ovälkomna inslaget i världssjöfarten”, dvs. bekvämlighetsflagg. Med en vaksam statlig sjöfartsinspektion i förening med lovvärda insatser från de sjöfackliga organisationerna har mycket av det sämre tonnaget blivit allt mindre förekommande runt våra kuster. Det är i allas intresse att kampen mot det undermåliga tonnaget i världshandelsflottan på ett kraftfullt sätt får fortgå. Alexander Chrisopoulos sade nyss — jag skall försöka citera honom — att Sveriges beroende av bekvämlighetsflaggade fartyg aldrig förr har varit så stort som nu. Jag vill fråga vad Alexander Chrisopoulos menar med det. Vad menar ni med bekvämlighetsflaggade fartyg? Är de ryska? Är de östtyska? Är de västtyska? Är de polska? Är de grekiska? Eller är de från andra nordiska länder? Det är i fråga om dessa som vi har fått ett beroende. Det är dessa fartyg som har tagit en hel del av våra transporter. För egen del räknar jag fartyg under Liberia-, Panamaoch Cypernflagg till bekvämlighetsflaggade fartyg. De har inte övertagit svensk sjöfart — de förekommer, men icke i den omfattning som Alexander Chrisopoulos vill låta påskina. Jag vill också säga att vi har tillsyn över dessa fartyg enligt svensk förordning. Herr talman! När det gäller centerpartiets motion, som har anknytning till sjöfartsnäringen och sjöfartspolitiken, skulle jag, med hänsyn till kammarens tid och motionens innehåll kunna vara ganska fåordig. Centern kräver att statliga lån för köp av fartyg generellt skall ha en amorteringstid på 20 år. Utskottsmajoriteten anser att 20 år gamla fartyg är bra gamla, de kan vara slut innan dess. Det finns i dag möjligheter för lånenämnden att i enstaka fall utöka amorteringstiden. Men att gå så långt som att generellt bestämma sig för en tjugoårsgräns vore att handla felaktigt och att i onödan riskera statliga medel. Centern kräver också att redan 15 år gamla fartyg skall beviljas statliga lån när de köps från utlandet — detta skall ske generellt. Jag har sett många rostiga och dåliga båtar som bara varit 12 år gamla. Utskottsmajoriteten anser att det inte är tillrådligt med en regel som generellt skulle gälla fartyg som är 15 år gamla. Centern hade ytterligare ett krav i sin motion, som man sedan icke har följt upp med en reservation, men jag vill jag gärna kommentera det. Man säger att ambitionen är att hjälpa sjöfarten — det är ju lovvärt i och för sig. Men man sade att räntan på det kapital man lånade skulle förräntas till vad man kallar normallåneränta. Det visar sig att lånenämnden tillämpar en ränta som ligger under normallåneräntan. Om centerns motionskrav hade gått igenom skulle det ha betytt att räntan hade höjts i stället för sänkts för dem som behövde låna dessa pengar. Det var alltså fel. Centern kräver också att räntan efter ett eventuellt amorteringsanstånd inte skall vara högre än normalt. Om räntefoten stiger och man ligger ute med pengar på grund av att man inte har kunnat amortera, och en ränta som man ändå måste betala, måste i alla fall den för tillfället rådande räntan tillämpas — det vore ju mycket märkligt annars. Annars skulle man naturligtvis alltid försöka få amorteringsanstånd, eftersom man då har en chans att få lägre ränta. Utskottsmajoriteten avstyrker ganska kortfattat även det förslaget. Enligt centern skall fartyg som är bortom Brest inte behöva mer bemanning. Bortom Brest, vad är det? Enligt regler som gäller bemanning av fartyg har vi en fyrkant som täcks från Trondheimsfjorden, Shetlands nordpunkt, litet grand väster om Irland och ner till Brest, mellan Engelska kanalen och Biscaya. Är man utanför detta område befinner man sig i s.k. vidsträckt fart. Då skall man ha litet mer bemanning. Men sjöfartsverket och de ombordanställdas organisationer har sedan lång tid tillbaka kunnat förhandla om detta, och det finns inga låsta regler för hur stor besättningen skall vara. Man har dock låst sig för en minimibemanning. Då är det krav som centerpartiet ställer borta ur bilden. Det blev alltså inte mycket kvar av den mycket vidlyftiga motion som centerpartiet har väckt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 12.
Herr talman! Riksdagen har vid flera tidigare tillfällen behandlat frågan om rederistödet. Jag tror detta är femte gången. Därför skall jag försöka undvika att bli mångordig. Annars blir det bara en upprepning av vad vi sagt tidigare. Birger Rosqvist anser att vi moderater har fel, när vi menar att det höga svenska kostnadsläget är den viktigaste orsaken till den svenska sjöfartskrisen. Han pekar i stället på att det finns en global kris, och det är alldeles sant. Det hade varit konstigt om inte Sverige hade drabbats av den också, men varför har då Sveriges sjöfart minskat mera än jag tror något annat sjöfartslands? Birger Rosqvist säger också att utan rederistödet hade många fler företag inom sjöfarten gått i konkurs. Sedan konstaterar han att läget nu är ungefär detsamma som när stödet infördes. Då kan man ju fråga sig vad dessa subventioner från staten har haft för nytta. De skulle ju vara till för att få branschen att övervintra under krisåren, men branschen är i precis samma läge. Hur länge skall man då fortsätta med dessa statssubventioner? Anser socialdemokraterna att subventioner är förutsättningen för rederinäringens fortbestånd? Det finns andra åtgärder som man kan vidta för att förbättra rederiernas situation. Jag pekade i mitt anförande på några mycket viktiga skattefrågor. Ändringar kan göras i skattelagstiftningen som möjliggör en höjd soliditet, en mindre lånebörda, en mindre räntebörda. När skall socialdemokraterna vakna och inse att vi på det området måste förbättra villkoren för rederinäringen?
Herr talman! Birger Rosqvist menar att om vi utvidgar möjligheterna att få lån till andrahandstonnage för båtar som är mellan 10 och 15 år gamla, är risken den att man köper in gamla skorvar som ger en dålig arbetssituation för de ombordanställda. Birger Rosqvist vet lika väl som jag att lånenämnden, innan man över huvud taget beviljar några lån, alltid besiktigar ett fartyg och kontrollerar att det uppfyller de normer som de svenska ombordanställda har rätt att kräva. Jag anser alltså inte att den risken finns. Jag menar fortfarande att det finns bra andrahandstonnage mellan 10 och 15 år och att det genom den här besiktningen inte är någon risk för dåliga arbetsvillkor för dem som skall jobba på båtarna. Sedan tog Birger Rosqvist upp bemanningen söder om Brest, som det heter. Jag tycker att det är litet tråkigt, eftersom det visar att Birger Rosqvist ingenting hört och ingenting förstått av vad jag försökt framföra i utskottet. Diskussioner har ju under årens lopp förts dels mellan olika redarintressen, dels mellan redare och ombordanställda. I en PM från den 31 januari 1985 har en av Redareföreningens jurister försökt att allsidigt belysa denna fråga inför slutliga diskussioner i ämnet. Dvs. om de är slutliga vet vi ännu inte. När centern tog upp den här frågan var vi alltså i ganska gott sällskap, men på grund av alla de upplysningar som kommit fram under ärendets behandling har vi inte yrkat bifall till förslaget på den punkten. Det finns ingen anledning att förlänga den diskussionen.

Herr talman! Som jag sade i mitt huvudanförande förhåller det sig på det viset att 2,3 70 av världshandelsflottan under 1970-talet gick under svensk flagg. I dag seglar drygt 0,5 20 av världshandelsflottan under svensk flagg. Den svenska handelsflottan har minskat med 10 miljoner ton, samtidigt som antalet båtar som ägs av svenska rederier i utlandet, under utländsk flagg, hela tiden ökar. I toppen av denna liga ligger Zenith-rederiet, som har en mycket stor tankfartygsflotta under utländsk flagg. Vad beror nu detta på? Har regeringen under tiden sedan 1980 ingripit aktivt för att påverka denna situation? Nej. Skälet är att man lade upp det program som beslutades 1980 så, att den fria marknaden skulle styra utvecklingen så mycket som möjligt, i förhoppning om att resultatet skulle sammanfalla med samhällsintresset. Har så blivit fallet? Sammanfaller bilden av den svenska handelsflottan i dag med det svenska samhällsintresset? Tillfredsställer den de mest elementära behov som Sverige måste ha som land vad gäller försörjning i ekonomiska och politiska krissituationer? Vad finns det för garantier för att den svenska handelsflottan inte, om samma krafter fortsätter att bestämma dess utveckling, efter ett tag försvinner? Skulle man också då kunna säga att utvecklingen beror på en internationell kris och att vi inte kan göra någonting åt den? Är det på det viset, Birger Rosqvist, att ni förknippar det svenska samhällsintresset så till den grad med det fria redarkapitalets intressen att ni är beredda att acceptera att handelsflottan kan åsamkas vilka skador som helst utan att man bör ingripa och påverka förloppet? Kunde man inte tänka sig att det stöd som i och för sig något har förbättrat situationen för den svenska handelsflottan skulle kunna användas för en svensk statligt ägd rederiverksamhet, som i första hand skulle inriktas på att tillfredsställa samhällsintresset? I första hand skulle man då ta hänsyn till beredskapsmässiga och sysselsättningsmässiga synpunkter, och man skulle ha en transportpolitisk målsättning baserad på tillgodoseende av landets behov på exportsidan.

Herr talman! Göran Riegnell frågar varför den svenska handelsflottans numerär har minskat mer än andra och varför vi inte har en bättre situation nu när stödet har varit verksamt under några år. Jag sade tidigare att om detta stöd inte hade funnits, hade vi haft ännu flera konkurser och ännu färre fartyg kvar under svensk flagg. Viss nyanskaffning har kunnat ske under dessa år, och vi har kunnat behålla en del av vår handelsflotta. Jag medger att vår handelsflotta i dag är nere i en numerär där man kan börja ifrågasätta om den får minska ytterligare. Den kanske har nått och även passerat den gränsen. I det läget tror jag inte att den medicin som Göran Riegnell har förespråkat här är den enda och rätta. Vi är nu när det har gått några år och rederistödet enligt fattade beslut skulle upphöra medvetna om att rederierna hänger på låset och vill ha en ytterligare förlängning med ett eller två år. Från rederiernas sida har man inte haft något emot det stöd som finns. Det hälsades med tillfredsställelse när det kom, och man vill gärna ha det kvar. Jag tror att det är ett gott vittnesbörd om hur de betygsätter det. Anna Wohlin-Andersson säger att nämnden besiktigar litet äldre fartyg som skall anskaffas från utlandet. Det finns alltså en garanti för att de är fullt O.K., även om de har några år på nacken. Men, Anna Wohlin-Andersson, ni kräver en generell regel om att belåning av fartygen skall kunna ske upp till 20 års ålder. Varför denna generella regel när vi säger att en förutsättning för att lånen skall beviljas är att fartygen skall uppfylla vissa villkor? De får inte vara för gamla, och om de är 15-20 år, har de en sådan status att de kan vara en fara inte bara för de ombordanställda utan också för den som lånar ut pengar. De kan också vara en fara för den omgivande miljön — på fartygen fraktas olika oljor och kemikalier. Tanktonnaget under svensk flagg har nästan totalt försvunnit, säger Alexander Chrisopoulos. Vi hade ett tanktonnage på 10 miljoner ton för några år sedan, och jag tror att vi skall vara tacksamma för att vi nu inte har det kvar. Fartygen ligger upplagda och seglar inte in några pengar, utan kostar en massa pengar i form av räntor och kapital. Om de är i drift seglar de på sin höjd in de egna driftskostnaderna, men de får inte ihop till kapitalkostnaderna. Jag fick inte svar på frågan till Alexander Chrisopoulos, som jag ställde när han nämnde bekvämlighetsflaggen och dess betydelse för vår utrikeshandel. Vilka fartyg räknar Alexander Chrisopoulos som bekvämlighetsflaggade?
Herr talman! Vi diskuterar egentligen två olika saker, jämsides med och om varandra. Det är dels hur gammalt ett fartyg skall vara för att man skall få lån på det, dels hur lång amorteringstiden skall vara. Vi säger att man skall få lån på ett fartyg som är upp till 15 år gammalt. Birger Rosqvist säger att det då ärrisk för att vi får sådana fartyg som skapar dåliga arbetsvillkor för dem som arbetar på dem. Jag vill påpeka att dessa fartyg i alla fall besiktigas. Det är någonting annat med amorteringsreglerna, som gäller fartyg som är upp till 20 år gamla. Skeppshypotekskassan har själv anhållit om att gränsen skall utsträckas till 20 år. Jag vet att Birger Rosqvist har goda kunskaper i fråga om hur ett fartyg bör vara beskaffat, men det har även de som arbetar inom den svenska kustsjöfartsflottan. De menar att det i dag finns bra andrahandstonnage som uppfyller de villkor man skall ställa på en bra arbetsplats, både för ägare och för ombordanställda, och där fartygen är 10-15 år gamla. Det är av den orsaken som centern har väckt detta förslag. Vi skall alltså inte blanda ihop de här båda sakerna.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig vilka fartyg som jag anser är bekvämlighetsflaggade fartyg. Jo, det är fartyg som förekommer i ITF:s och andra fackliga organisationers lista och där betraktas som bekvämlighetsflaggade fartyg.

Vi borde därför fatta ett beslut om att förbjuda statliga och kommunala organ och myndigheter att anlita sådana bekvämlighetsflaggade fartyg för sina transporter. Nu säger Birger Rosqvist att det inte är så många bekvämlighetsflaggade fartyg utan mest andra fartyg som har tagit över de svenska transporterna. Ja, desto bättre! Det kan då inte innebära något större problem att förbjuda statliga och kommunala organ att anlita bekvämlighetsflaggat tonnage.

Det gör man bl.a. genom att tillåta statliga och kommunala organ och myndigheter att anlita sådana här fartyg för sina transporter. Så länge man gör det bidrar man till att de svenska sjömännen går arbetslösa.
Herr talman! Jag frågade Alexander Chrisopoulos: Vilka fartyg är bekvämlighetsflaggade? Ni säger i motionen, att bekvämlighetsflaggade fartyg inte skall få tillstånd att anlöpa svenska hamnar. Bland bekvämlighetsflaggade fartyg kan man räkna in sådana som går under Panamaflagg. Alla Panamabåtar är kanske inte undermåliga. Det är möjligt att det kan vara bra hyror och avtal på dylika båtar också. Om vi skulle införa en sådan här generell bestämmelse som Alexander Chrisopoulos förespråkar, för exempelvis Panamaregistrerade fartyg, kan vi då vänta oss några motåtgärder? Svenskar är i mycket stort behov av att passera - den kanal som går rakt genom Panama. Det kunde ju vidtas en motåtgärd från Panamas sida som vore ganska besvärande för oss. Vi kan inte utfärda generella bestämmelser på det här området, Alexander Chrisopoulos. Men när fartyg kommer hit besiktigas de. Är de i sådant skick att vi anser att de inte bör färdas på haven, blir de här belagda med nyttjandeförbud. Ni vill förbjuda de här fartygen att komma in i hamn. Då kan ju ingen göra någonting åt dem. Men när vi i Sverige får in dem i hamn, så kan vi belägga dem med nyttjandeförbud, och då kommer de inte ut igen. Man kan inte tillämpa generella bestämmelser i detta fall. Man måste vara selektiv, och det har vi varit här i Sverige. De fackliga organisationerna har på ett berömvärt sätt hjälpt till, och även den statliga institutionen, sjöfartsverket med sina sjöfartsinspektörer, har hjälpt till i vid omfattning. Dessa fartyg är, som jag sade i mitt huvudanförande, icke så ofta förekommande i Sverige numera som de var för 15 eller 20 år sedan. Vi har i viss mån lyckats råda bot på de miserabla förhållandena.

Herr talman! Det är dags att säga ifrån nu. Besparingarna enligt den s.k. osthyvelsmetoden äventyrar sjöfarten. Sjöfartsverket håller på att avfolka skärgården. Vi har tagit upp det här genom ett exempel i motion 1365, som berör — som vi ser det — avbemanningen av Idö lotsplats utanför Västervik. Sjöfartsverket föreslår att bemanningen vid Idö lotsplats minskas från sju till tre man. Idö lotsplats kommer att vara bemannad från kl. 8.30 till kl. 16 måndag till fredag, om det här förslaget genomförs. Från fredag eftermiddag kl. 16 till måndag morgon kl. 8.30 och varje kväll och natt måndag till fredag kommer således Idö lotsplats att vara helt avbemannad. I dag är Idö lotsplats bemannad dygnet runt året om. Lotsutkiken, som i dag är bemannad alla dygnets 24 timmar året om, kommer att vara helt stängd, om sjöfartsverkets planer går i uppfyllelse. Det här är ingen avbemanning, säger sjöfartsverket i sin anslagsframställning. Servicen försämras inte heller för sjöfarten, säger samma verk. Utskottet har ingen anledning att ifrågasätta vad sjöfartsverket säger, heter det i utskottsbetänkandet. Jag förstår att utskottet inte kan säga mycket annat, om man inte vill ändra i sjöfartsverkets bemanningsplan eller i den resursfördelning som görs där. Då skulle man gå emot vad departementschefen tidigare har uttalat, vilket riksdagen har ställt sig bakom. Riksdagen har nämligen sagt att besparingarna får inte leda till avbemanning eller nedläggning av lotsplatser i yttre skärgården. Att Idö ligger i yttersta skärgården råder det inget tvivel om. Sedan är då frågan vad som menas med avbemanning. Det finns inga klara definitioner på den punkten. Nog tycker jag att man avbemannar när man frångår kravet på bemanning dygnet runt. I annat fall kan man hålla på och plocka bort personal tills det bara finns någon kvar någon timme per dygn. Och det är den linjen sjöfartsverket tydligen nu är inne på. Det är svårt att förstå att servicen inte kommer att försämras med sjöfartsverkets förslag. Det blir mindre folk. Det blir svårare att få tag i bemanning snabbt, osv. Det finns t.ex. uppenbara risker att lotsbåten fryser inne i Västervik under vintern. Därmed når bemanningsstyrkan över huvud taget inte ut till yttersta kustbandet. Nu fungerar lotsutkiken som trafikledare. Det blir inte möjligt efter förändringen. Det allvarligaste, herr talman, för sjöfarten, för skärgården och för den som bor och vistas där är att det inte finns någon som tar det samlade ansvaret för vad som händer i skärgården. Enligt den s.k. TAK-utredningen skulle länsstyrelsen få detta samordningsansvar. Enligt den skulle varje myndighet anmäla förändringar hos länsstyrelsen. Utgångspunkten för detta var att det är samhällsfarligt att dra ned verksamheten så att det inte finns något kvar. — Men den ordningen fungerar tydligen inte i dag. Länsstyrelserna har inte de resurser som gör att en samordning och en samlad bedömning av tillsynen i skärgården kan göras. Här måste tydligen åtgärder till för att åstadkomma denna samlade helhetssyn. Detta har påtalats i det särskilda yttrande som centerns ledamöter i utskottet har avgivit. Frågan om en samordning kommer senare att tas upp i annat sammanhang —- och det är nödvändigt. Med anledning av att problematiken rörande en samlad helhetssyn kommer igen i samband med att vi skall behandla frågan om hur vi skall få en samlad skärgårdspolitik, lägger jag inte fram något yrkande nu. Jag vill emellertid uttala förhoppningen att det skall vara möjligt att få till stånd en bättre samordning mellan olika myndigheter med ansvar i kustbandet, så att inte den omistliga verksamhet som i dag bedrivs på Idö och på våra andra lotsplatser kommer att äventyras. Det vore illa, herr talman.

Herr talman! Med hänvisning till vad som vid upprepade tillfällen sagts från moderat håll i denna kammare, nämligen om nödvändigheten av besparingar på alla områden, ber jag först att få yrka bifall till den moderata reservationen i betänkande nr 15. Förra året inrättades en permanent riksfärdtjänst. De riktlinjer som fastställdes var i huvudsak: De svårast handikappade skall erbjudas de speciella transportlösningar som föreligger inom riksfärdtjänstens ram. Resor som är längre än 100 km enkel resa bör kunna vara riksfärdtjänstresor. Resorna får aldrig ske enbart inom en och samma kommun. Riksfärdtjänst är avsedd att vara resor för rekreation och andra privata angelägenheter. Generella tillstånd ges med andra klass tåg med ledsagare, eventuellt första klass tåg eller flyg med ledsagare. Generella tillstånd kan ges för resor med taxibil eller färdtjänstfordon. Någon begränsning av antalet resor finns inte. Den 1 juli 1984 övertog transportrådet det arbete som tidigare skötts av nämnden för riksfärdtjänst. Samtidigt som transportrådet fick överta ansvaret för och arbetet med riksfärdtjänsten uppdrogs åt transportrådet att se över reglerna för färdtjänsten i syfte att bl.a. åstadkomma en begränsning av kostnaderna. Departementschefen konstaterade i propositionen att riksfärdtjänsten gav en service för resan — med transport från dörr till dörr — som en icke handikappad fick betala mer för, vilket motiverade en differentiering av avgifterna. Departementschefen erinrade också om att kommunerna fattar besluten om resorna medan staten betalar, och han menade att ett samlat kostnadsansvar behövdes. En rad besparingsåtgärder aktualiserades i propositionen. Transportrådet ansvarar också för den kollektiva trafikens handikappanpassning på så sätt att rådet utfärdar föreskrifter. Arbetet med handikappanpassningen har redan kommit långt. Således beräknas handikappanpassningen för motorvagnar och pendeltåg vara genomförd 1985 vad gäller nya vagnar, och för äldre vagnar och bussar skall den vara klar senast 1992. Vi anser från moderat håll att det faktum att transportrådet givits respit till 1987 med förslaget till utformning av och regler för färdtjänsten inte får hindra att kostnadsbesparingar genomförs redan nu. Om inte så sker stiger kostnaderna så pass snabbt att utgångsläget för transportrådets arbete kan förryckas, eftersom rådet inte bara skulle utreda formerna för färdtjänsten utan också hitta kostnadsbesparande konstruktioner. Departementschefen anförde i förra årets proposition att förändringar kunde behöva göras tidigare än 1987 och att förslag borde avges etappvis. Kostnadsökningen har på två år blivit mer än 50 96. Det är därmed dags för besparingsåtgärder — och av flera skäl. Givetvis är arbetet med handikappanpassning av kollektivtrafiken betydelsefullt för att åstadkomma besparingar. Men en begränsning av antalet resor och en omprövning vad gäller avgiftsuttaget kan göras omgående. Likaså bör en begränsning som består i att tjänsteresor inte längre får göras med färdtjänst nu kunna prövas. En mycket liten del av de färdtjänstberättigade utnyttjar cirka en fjärdedel av resorna, och ofta är det förtroendemän i föreningar som reser — vad som nämligen måste betraktas som tjänsteresor. Redan denna inskränkning ger en betydande besparing. Herr talman! Med det anförda yrkar jag således bifall till den moderata reservationen.